Herr talman! I bankoutskottets föreliggande utlåtande i anledning av motioner angående lokaliseringspolitikens framtida utformning har den grupp som jag företräder inom utskottet genom lottningsförfarande blivit reservanter.

Den rådgivande nämnden, bestående av fem ledamöter som redan tillsatts, har enligt reservanterna fått en mycket bred parlamentarisk sammansättning då samtliga ledamöter är hämtade ur riksdagen och företräder de fyra största partierna, varav två ledamöter också hör hemma i denna kammare. På övriga punkter i utskottsutlåtandet är vi alla överens. Vi noterar med tacksamhet departementschefens direktiv till utredningen, att den lokaliseringspolitiska stödverksamheten skall fortsätta efter den nuvarande försöksperiodens utgång vid slutet av budgetåret 1969/70. Erfarenheterna av den hittillsvarande försöksverksamheten skall därvid tas till vara. De riktlinjer för lokaliseringspolitiken som statsmakterna fastställde år 1964 kan sammanfattas på följande sätt. Lokaliseringspolitiken skall främja en sådan lokalisering av näringslivet att landets tillgångar av kapital och arbetskraft blir fullt utnyttjade och fördelas så, att ett snabbt ekonomiskt framåtskridande befordras. Samhället bör emellertid också styra utvecklingen i sådana banor att det stigande välståndet fördelas rättvist så att människorna i olika delar av landet erbjuds en tillfredsställande social och kulturell service. Lokaliseringspolitiken skall vidare inriktas på att minska de anpassningssvårigheter som den enskilde ställs inför i ett utvecklingsskede som kännetecknas av omfattande strukturrationalisering inom näringslivet med åtföljande befolkningsomflyttning. De sålunda uppställda målen för lokaliseringspolitiken avses icke skola prövas av den nya utredningen. Den tidigare utformade målsättningen skall tills vidare stå fast. Det pågår för övrigt redan en omfattande utredningsverksamhet avseende det lokaliseringspolitiska stödet. Man kan exempelvis peka på den expertgrupp för regional utredningsverksamhet, vilken bl.a. arbetar med att närmare analysera verkningarna av lokaliseringsstödet. Vidare finns en särskild arbetsgrupp inom Kungl. Maj:ts kansli, vilken har till uppgift att se över möjligheterna att förbättra levnadsförhållandena för befolkningen i glesbygderna. En försöksverksamhet med regional planering på länsnivå, »Länsplanering 67», har påbörjats under år 1967. Syftet med denna planering är att nå fram till målsättningar för den regionala utvecklingen, vilka skall kunna bilda underlag för såväl samhällsorganens som =: näringslivets överväganden om beslut om investeringarnas lokalisering. Som vi här hör har den sakkunnige med sin rådgivande nämnd redan en stor mängd material till förfogande för sitt kommande utredningsarbete. Med dessa korta påpekanden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Bankoutskottets vice ordförande har dels talat för reservationen och dels redogjort för utredningsdirektiven. Det finns enligt min åsikt i dag icke någon anledning att dra i gång en allmän lokaliseringsdebatt. Utskottet hänvisar ju till utredningsarbetet och överlåter åt utredningen att beakta de i motionerna framförda synpunkterna. Oenigheten inom utskottet rör sig denna gång om en detaljfråga av teknisk natur, som herr Ståhle redan framhållit, men icke desto mindre av både vikt och betydelse. Frågan gäller: Hur bör en utredning som skall handskas med en stor och väsentlig fråga se ut? Reservanterna tillstyrker Kungl. Maj:ts redan träffade arrangemang med en sakkunnig, som skall utreda frågan och som vid sidan skall ha en rådgivande nämnd, med vilken han vid behov kan överlägga. Reservanterna anför vidare att denna metod är väl beprövad. Ja, visst har det förekommit utredningar, särskilt inom = justitiedepartementets område, av denna typ. Det sitter en nu — domstolsutredningen — men det är dock en utredning som är helt väsensskild från lokaliseringsutredningen. Man kan lägga olika meningar i ord, men nog får jag den uppfattningen alt sedan väl nämnden blivit helt parlamentariskt sammansatt — och högst tillfredsställande sammansatt — menar reservanterna att allt är gott och väl. Man får också intrycket att reservanterna menar att utredningar av detta slag är vanliga och effektiva. Erfarenheterna är kanske litet blandade. Länsindelningsutredningen var en sådan här utredning med en nämnd, fastän den i praktiken på slutet omvandlade sig till en vanlig utredning, eftersom alla namn stod under betänkandet. Utskottets mening är i varje fall att en vanlig parlamentarisk utredning med fullt ansvar för de enskilda ledamöterna är den bästa metoden. Farhågor för att en sådan utredning inte skulle kunna fungera anser jag tyda på att man är onödigt pessimistisk i förskott.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 Vi framhåller där att utredningen måste komma att arbeta under stor tidspress, eftersom resultat skall redovisas i så god tid att förslag till lokaliseringspolitisk verksamhet skall kunna läggas fram våren 1970. Vi godtar därför att utredningens uppdrag begränsas till de som nämnes i direktiven — analys av erfarenheterna av den hittillsvarande fördelningen av lokaliseringsstödet på skilda regioner, frågan om den geografiska avgränsningen av stödet och resultatredovisning av försöken med länsplanering. De resultat som kommer fram skall se dan ligga till grund för den lokaliseringspolitik som kommer att bedrivas de närmaste åren efter 1970, och vi förutsätter att den även då får karaktär av fortsatt försöksverksamhet. Vi anser nämligen att utöver detta bör den i motionerna I: 663 och II: 832 aktualiserade väsentligt större frågan om den framtida lokaliseringspolitikens anpassning till en samordnad regional planeringsverksamhet utredas av en särskild parlamentarisk utredning. Utskottet anser liksom vi att detta är en högst väsentlig fråga, men hänvisar — såsom herr Ståhle tidigare varit inne på — bland annat till »Länsplanering 67» och uppföljningen av andra utredningar på länsplanet. Vi anser alltså inte detta till fyllest, utan vi vill att hela problemet skall läggas under en särskild parlamentarisk utredning. Det är nu vår förhoppning att Kungl. Maj:t tänker på saken och tar initiativ i den riktningen. I annat fall får vi återkomma då formella möjligheter till detta föreligger.

Herr talman! Jag vill bara i allra största korthet ansluta mig till den reservation som herr Blomquist avgett vid detta ärende, som gäller behovsprövning av studiemedel för gift studerande. Det är naturligtvis litet besynnerligt att just i dag ansluta sig till en reservation som denna när det lagts fram en utredning som visar hur skuldsättningen för akademiker ökat under de år som studiemedelsreformen varit i kraft. Denna skuldsättning har stigit från i genomsnitt ungefär 11000 kronor till ungefär 21 000 kronor. Ett bifall till reservationen skulle ju egentligen innebära att ännu flera människor skulle komma in under den fördömelse som det ändå innebär att bli belastad med en stor skuld. Å andra sidan, så länge vi nu har detta studiemedelssystem, så länge vi får dras med det, får man ändå försöka se till att det fungerar på ett principiellt riktigt sätt. Vi är väl nu inne i en situation, rent samhälleligt, där det är en allmän tendens att betrakta också äkta makar som enskilda individer i ekonomiska sammanhang.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
Herr talman!

Herr Lidgard tog upp diskussionen om den s.k. ökade skuldsättningen inom studiemedelssystemet, något som knappast hör till detta ärende. Om vi däremot läser reservanternas synpunkter, finner vi att de säger att »rent principiella skäl» talar för att nuvarande bestämmelser ändras. Detta skulle betyda att reservanterna menar att man skulle följa den principen att två makar, vilkas ekonomiska förhållanden ändock är ganska integrerade, vid beräkningen av studiemedel skulle behandlas var för sig. Jag vill gärna säga att denna principiella uppfattning har kommit till uttryck vid utformningen av studiemedelsförordningen. Det är kanske inte så lätt att vid denna sena timme på ett begripligt sätt beskriva reglerna för reduktion av studiemedel med hänsyn till makens ekonomi, men jag vill säga att jag betraktar reglerna som sådana som mycket generösa. Man tillåter under ett läsår att den studerande har en egen inkomst på 80 procent av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring utan att någon reduktion av studiemedlen sker, och dessa är som bekant maximerade till 140 procent av basbeloppet. Om inkomsten f.n. överstiger 4600 kronor under ett år, sker reduktion med två tredjedelar av det överskjutande beloppet. Gäller det makes inkomst — och det är det vi nu diskuterar — tillåtes ett fribelopp av 280 procent av basbeloppet under ett läsår, och därefter sker reduktion med en tredjedel av den överskjutande inkomsten. Man kan naturligtvis fråga vilken filosofi det är som ligger bakom detta system. Det förhåller sig på det sättet att man har försökt bedöma storleken av studiemedlen på grundval av den studerandes egen ekonomi. Två makar som båda studerar får alltså lika stora studiemedelsbelopp. I dag betraktar vi det såsom självklart. Jag är övertygad om att många pensionärer skulle vara överlyckliga, om det vore lika självklart att två makars folkpension skulle vara dubbelt så stor som pensionsbeloppet till en pensionär. Det föreligger sålunda redan nu ett förhållande inom studiemedelssystemet som principiellt är detsamma som det motionärerna säger sig vilja åstadkomma. En ensam studerande kan alltså under en termin ha studiemedel med 70 procent och inkomst med 40 procent av basbeloppet utan att någon reduktion sker av studiemedlen. Två makar som båda studerar har samma förmåner fördubblade. Om endast den ene av makarna studerar, borde ju den andre per halvår få ha en inkomst som motsvarar 110 procent av basbeloppet. Han får med hänsyn till inkomstskatten ha en inkomst på 140 procent av basbeloppet utan att någon reduktion sker av makens studiemedel. Det kan sägas att det redan på denna punkt föreligger en liten favör gentemot två makar som båda studerar. Lägger man så till, att reduktionen av studiemedel med hänsyn till makens inkomst bara sker med hälften av det belopp som gäller för egen inkomst, framstår kombinationen stu derande och arbetande make som ännu förmånligare i jämförelse med kombinationen två makar som båda studerar. Motionärernas förslag medför ytterligare fördelar för dem som redan nu har vissa sådana. De regler som jag har försökt redogöra för innebär att i dagsläget kan den ene av makarna ha en årsinkomst på 16 000 kronor utan att det blir någon reduktion av den studerande makens studiemedel. Hel reduktion inträffar inte förrän familjeinkomsten överstiger 40000 kronor. Det är ett generöst system, det vill jag gärna ha sagt. Det finns andra områden där i första hand samhällsresurser behöver sättas in för att åstadkomma bättre ekonomiska förhållanden för familjen. Propositionen nr 42, som vi alldeles nyss har fått, ger vid en genomläsning besked om det. Jag ber att få yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande nr 14.

Herr talman! Vi har i vårt land beslutat oss för att verkligen skapa förutsättningar för en så fullödig och omfattande utbildning åt vår ungdom som möjligt. Det är stora summor vi satsar årligen på denna sektor, men det är befogat med den nyss antydda målsättningen för ögonen. Det finns anledning att då och då ta upp studiemedelsförordningen till skärskådande. Inte heller system, vilka de än är, är nämligen värdebeständiga. Annars handlar detta utskottsutlåtande om problemet med studiebidragens eventuella värdebeständighet. Nu är det ju så att bidragssumman inom studiemedelsbeloppet har varit konstant sedan den 1 januari 1965 då studiemedelssystemet infördes.

Om man låter studiemedelsbeloppen följa inflationen, så innebär ett system med fast studiebidragsbelopp att studenternas upplåningsbehov ökar för varje år. Detta bör rimligtvis medföra att akademikernas ekonomiska standard också riskerar att sjunka för varje år i jämförelse med andra grupper. Därför är det väl rimligt att studiemedelsbidraget successivt höjes åtminstone i takt med penningvärdets fall. Detta kan självfallet ske genom höjning efter särskilt beslut av riksdagen, men jag menar att den smidigaste vägen måste vara att göra detta bidrag liksom flertalet andra bidrag värdebeständigt via indexreglering — något som också väl överensstämmer med studiemedelsbeloppets indexreglering. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till reservationen av herr Eric Carlsson m.fl.

Herr talman! Reservationen vid detta utlåtande biträder en motion som väckts i denna kammare av mig m.fl. och i andra kammaren av herr Dahlgren m.fl. Motionen är inte ny. Den härleder sig ända från riksdagsbehandlingen av studiemedelsförordningen och reglementet år 1964. I princip ville vi redan då ge studiebidraget värdebeständighet. Lånen beräknas efter basbelopp, och vi tyckte att det skulle vara konsekvent och riktigt om även bidragsbeloppet beräknades på det sättet. Vi föreslog då 0,5 basbelopp. Om denna motion kan man säga detsamma som sagts om Gustaf II Adolf — den har med åren blivit tämligen fet, dvs. den har med åren blivit tämligen dyr, så dyr att det i dag skulle kosta mellan 103 och 108 miljoner kronor att genomföra dess förslag, eller bara sedan i fjol en ökning med cirka 25 miljoner kronor. Visserligen ligger en viss höjning i antalet studerande — det bestrider jag inte — men genom bidragets oföränderlighet kan man också påstå att inflationen berövat de studerande ganska många miljoner. Den socialdemokratiska regeringens oförmåga eller bristande vilja, eller vad man vill kalla det för, att stoppa inflationen kan alltså i dag räknas i ganska många miljoner för dessa studerande. Tidningarna talar i dag om ökad skuldbörda för de studerande, och jag tror det är riktigt. Jag tror att det är mycket angeläget — och det finns också ett rättviseskäl — att om inflationen skall fortsätta göra dessa bidrag värdebeständiga. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det är riktigt som herr Thorsten Larsson har antytt att denna motion om indexreglering och standardbeständighet för vissa studiesociala förmåner har varit föremål för debatt alltsedan 1964. Det som möjligen förvånat mig i den hittills förda diskussionen är att ingen av de båda föregåenda talarna har nämnt studiehjälpssystemets förmåner. Jag vill gärna upprepa vad jag tidigare sagt i olika sammanhang, nämligen att om de samhälleliga insatserna skall vidgas när det gäller studiestödet tror jag att erfarenheten pekar på att de i första hand bör sättas in just på den gymnasiala studiesidan tillsammans med vuxenutbildningen. En motion av herr Thorsten Larsson och en högervariant av samma motion har lett till en reservation. Fru Kristensson och herr Lidgard har ansett att den ökade skuldsättningen skulle klaras genom en ökning av studiebidraget med 245 kronor, medan herr Thorsten Larsson har vidhållit sitt gamla förslag, som går ut på 1100 kronor per läsår. Den upplysningen kan kanske i den här allmänna skuldsättningsdebatten vara intressant att få lämna kammarens ledamöter. Utvecklingen av kostnaderna, som herr Larsson talade om, beror naturligtvis i stor utsträckning, i varje fall när det gäller det senaste året, på ett ökat antal studerande. Vi har under det senaste läsåret haft en ökning med inte mindre än 20 procent. Reservanterna har samlats kring en uppfattning om att förmånerna borde vara värdebeständiga på det sättet, att de skall behålla det relativa värde de hade vid den tidpunkt då riksdagen bestämde deras storlek. Utöver den samhällsekonomiska aspekten har jag därför ytterligare ett motiv för att inte kunna acceptera den tankegången. Jag menar att det måste vara nödvändigt för riksdagen att tid efter annan kunna ta del av resultaten av reformer av så genomgripande storlek som det ändå gäller här. Det rör sig om en total ram på 1200 miljoner kronor för nästa budgetår för det sammanlagda studiestödet. Riksdagen bör vara oförhindrad att ta ställning efter att ha dragit slutsatser av utvecklingen och överväga de omprövningar som bör ske. Jag skall därför, herr talman, sluta med att hänvisa till den proposition som bara för några timmar sedan lades på våra bänkar, nämligen nr 42. I den lämnas ett besked från statsrådets sida om att man i utbildningsdepartementet förbereder en översyn av de inkomstprövade förmånerna inom studiehjälpssystemet och att förslag till förbättringar avses att föreläggas nästa års riksdag. Det är förslag som jag tycker är riktiga. Det är den vägen man bör handskas med detta system. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Måhända tycker någon av kammarens ledamöter att viktigare ting än frågan om spö eller inte vid s.k. hästsporttävlingar borde uppta riksdagens förhandlingar. Kanske har de personer, som tänker så, rätt i sin uppfattning, men jag kan för min del inte inse att våra boxningsdebatter här i kammaren, som ju brukar pågå ganska länge, principiellt och ur humanitär synpunkt har större berättigande än dagens ämne. Boxarna går frivilligt in i en ring. Hästen på traveller galoppbanan har av naturliga skäl ingen möjlighet att uttrycka en egen vilja. Utskottsmajoriteten, som i absoluta tal är överväldigande, har till svar på den fyrpartimotion som detta utlåtande grundar sig på uttalat vad man brukar beteckna såsom välvilja. I den reservation som jag har fogat till utlåtandet har jag sagt, att de kontrollåtgärder mot djurplågeri som för närvarande vidtas knappast är till fyllest. I anledning av motionens motivering har jag hemställt om riksdagens skrivelse till Kungl. Maj:t med övervägande av tanken om förbud mot användande av spö eller annat drivningsmedel vid tävlingar. Jag anser att humanitära värderingar borde utgöra skäl för riksdagen, som just vid detta tillfälle är så välbesatt, att markera en verkligt positiv ståndpunkt genom att rösta för reservationen. Den här gången gäller det inte Bo Högberg eller Bo Pettersson eller vad de kan heta, men det gäller det husdjur som är en av människans allra äldsta kamrater och medhjälpare. Det gäller hästen, och det gäller humanitet. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som jag avgivit, och jag avser att påyrka rösträkning.
Herr talman! För en månad sedan talade jag om från denna talarstol att jag vill ha bort spö från travoch galopptävlingar, men jag betonade att spö skall få användas vid träning, alltså vid inridning och inkörning av hästar. I mo tionen krävs förbud mot spö även vid träning, och det är något som jag inte gillar. För den händelse någon djärves begära votering vid denna sena timme kommer jag att rösta med utskottet, och jag har nu motiverat varför.

Herr talman! Den motion vi nu har att behandla gäller jämlikhetsoch grundtrygghetsprinciperna inom socialpolitiken. Utskottsmajoriteten finner »i likhet med motionärerna att principen om jämlikhet och grundtrygghet bör vara vägledande för den samhälleliga reformverksamheten». Så har också varit fallet, konstaterar man. Socialpolitiken har medfört inkomstutjämningar, skat tepolitiken likaså. Utskottsmajoriteten är alltså till freds och yrkar pliktskyldigast avslag på motionen. Utskottsreservanterna, här bestående av centerns och folkpartiets representanter, är emellertid inte fullt så nöjda utan förmenar att jämlikhetsoch grundtrygghetsprincipen i avsevärt ökad omfattning bort och bör beaktas, och finner skäl tillstyrka kravet på en utredning om förutsättningarna härför. Till denna redovisning bör naturligtvis — om än kort med hänsyn till den sena timmen — fogas några sakskäl. Som ett mer allmängiltigt sådant vill jag anföra att låginkomstproblemet mitt i höginkomstproblematiken trots allt är ett av våra besvärligaste problem; och här måste vi kallt notera att klyftorna ingalunda minskat utan tvärtom bara ökat under årens lopp. Detta ligger visserligen något vi sidan om socialpolitiken, men vi vet ju alla att den senare i stort sett är en spegelbild av inkomstfördelningen och att detta går igen på så gott som alla socialpolitikens områden. Nivelleringen härvidlag följer människan praktiskt taget från vaggan till graven. Också skattepolitiken, som i utskottsutlåtandet anges ha en inkomstutjämnande effekt, finns det anledning att se något närmare på. Jag tror att i varje fall de senaste årens utveckling är klart annorlunda än vad i utlåtandet anföres. Det torde här räcka med att peka på vad den ökande kommunalskatten, som utgår proportionellt, betyder för de små inkomsttagarna — det är sannerligen ingen utjämning. Detsamma gäller förskjutningen från direkt progressivt uttagen statsskatt till indirekt skatt. Oavsett hur man här kompenserar, kvarstår det faktum att den nya skatteformen befäster och förstorar inkomstklyftorna. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Reservanterna önskar att en skyndsam utredning skall göras om förutsättningarna för att ge reformpolitiken, som det heter, en sådan allmän inriktning att kraven på jämlikhet och grundtrygghet tillgodoses. Det är ganska självklart att utskottsmajoriteten inte motsätter sig att dessa principer lägges till grund för det fortsatta reformarbetet. Det kan rimligen inte någon i riksdagen göra. Men vi har inte trott på det recept som motionärerna och reservanterna har lagt fram, nämligen att man skulle försöka sammanfatta dessa principer i en särskild utredning och göra dem till en riktlinje för hela reformarbetet. Vi anser att dessa principer bör ligga i botten för varje del av reformarbetet, för varje utredning som sysslar med det sociala, det skattepolitiska eller övriga reformarbetet. På denna grund har utskottet avstyrkt motionen. Det skulle finnas ganska mycket att säga om motionärernas och reservanternas beskrivning av utvecklingen i fråga om inkomstutjämningen i samhället, men jag skall inte fresta tålamodet med att gå in på en sådan analys. Jag vill ändå säga att det inte är någon rättvisande beskrivning som motionärerna och reservanterna med sina onyanserade uttalanden gör. Det kunde nog anföras åtskilliga exempel på att den är orättvis och att bättre resultat än så har uppnåtts i skatteoch socialpolitiken. Det väsentliga är emellertid att en tillfredsställande situation inte har skapats. Det finns ännu mycket att göra för att främja principerna om jämlikhet och trygghet och även mycket att göra för att främja utjämningen mellan folkgrupperna i ekonomiskt avseende och på annat sätt. Inom det parti som jag har äran företräda har dessa principer ständigt betonats. Vi har ansett att de bör och måste vara vägledande i det fortsatta reformarbetet. Jag vill påpeka att utskottet i sitt utlåtande gör en rad erinringar om pågående utredningar, som är väsentliga just ur likställighetssynpunkt, och om propositioner som nyligen har mognat och som berör samma ämne. Med hänvisning till det anförda hemställer jag, herr talman, om bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Beträffande det utskottspaket som här föreligger vill jag säga några ord om motionerna I: 736 och II: 938, för vilka till utskottets utlåtande fogats en reservation av centerns utskottsrepresentanter. Motionerna i fråga är ett inlägg i den miljöpolitiska debatt som allt fler glädjande nog är positivt inställda till. Jag vill säga att den miljöpolitiska debatten stundom är diffus och opreciserad. Den saknar konkretiseringar och bestämda målsättningar. Utan tvekan skulle definitioner här vara av stort värde. Utan att påstå att dessa motioner gör begreppen helt klara, vill jag ändå påstå att motionärerna här diskuterar i sammanhanget väsentliga problemställningar. Frågan om vad som är måttet på vår standard — varvid detta begrepp något utvecklats — är ytterst intressant. Det vanliga måttet, nationalinkomsten och dess förändringar, håller enligt motionärerna inte, och jag instämmer helt häri. Motionärerna har här uppmärksammat de icke betalda hemarbetande «kvinnornas insatser exempelvis — såvitt jag vet mäts inte deras insats i nationalinkomstbegreppet. Om man teoretiskt kunde tänka sig att dessa 1300 000 kvinnor tog och fick förvärvsarbete skulle självfallet vår nationalinkomst stiga rätt väsentligt, men ingalunda skulle vår standard stiga i samma takt. Motionärerna berör också frågan om hushållningen med och användningen av våra naturresurser och — inte minst viktigt — den mänskliga organismens förmåga att anpassa sig till omgivningen och dess behov. Motionen slutar med en hemställan om att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om åtgärder för att skapa värdemått och målsättningsnormer för samhällsplaneringen och välfärdsutvecklingen. Jag vill avslutningsvis anföra att motionärerna i statens planverks yttrande fått mycket starkt stöd för sina synpunkter. Jag citerar: »I takt med den pågående urbaniseringen påverkas allt fler människor av sådana miljöfaktorer som sammanhänger med hög befolkningskoncentration. Det gäller här inte bara immissioner av buller och ljuskaraktär etc. och den adderade effekten av dessa utan över huvud taget frågan om tolerabla gränser för belastningen på människan som biologisk varelse.» Herr talman! Med stöd av det sagda vill jag således yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Även om klockan är mycket och det är en liten motion vi behandlar, så är det en mycket stor fråga som motionärerna här tagit upp. Man har i botten ett allmänt resonemang om vad som är välfärdsfaktorer i samhället, och man vill påstå att vi hittills har saknat en målsättning för utvecklingen av välfärden. Det är möjligt att denna målsättning har varit skiftande, men den har väl ändå alltid funnits. Om man enbart studerar utskottsutlåtandet, kan man kanske inte tränga riktigt in i motionens innebörd. Därför skall jag be att få ta upp några synpunkter som har framförts i motionen. Man säger att buller, luftoch vattenföroreningar och den miljöförstöring som pågår är minusposter i välfärdsutvecklingen. Man säger att nedskräpningen, naturförstöringen, stressen och psykiska störningar också är minusposter i välfärdsutvecklingen. Man pekar på att man inte kan mäta välfärden på det sätt man gör nu. Man säger att en optimal välfärd inte kräver en allt högre inkomst, utan man skall göra en optimal fördelning mellan arbete och fritid. Man tar upp programformuleringar till diskussion. Här måste väl ändå något väsentligt ha gått förbi motionärerna. Vi har redan nu kommit rätt långt när det gäller fördelningen mellan arbetstid och fritid, vi har en arbetstidslagstiftning som reglerar den saken. Vi har en semesterlagstiftning, och vi har arbetarskydd m.fl. åtgärder som gäller just de frågor som motionärerna här har berört. Vi har förbud mot vissa bekämpningsmedel och mot vissa gifters spridande osv., och vi har en byggnadslagstiftning som reglerar en stor del av vår verksamhet. Vi har för något år sedan antagit en strandlag som innebar ett ganska kraftigt ingrepp i välfärdsutvecklingen, som då riktades in mera på att bevara en riktig miljö. Jag undrar var herr Kristiansson stod i det fallet? Nu vill man ha ytterligare åtgärder och en annan målsättning. Ytterligare åtgärder kommer att medföra krav på ökade sambhällsresurser. Det medför ökade skatter och som följd därav en minskad konsumtion. På det sättet kan man naturligtvis styra välståndsutvecklingen över till naturvård och planeringsverksamhet. Om man nu skall fullfölja det miljöpolitiska program som herr Kristiansson så ivrigt pläderar för, kommer det kanske också att innebära en skärpt lagstiftning som ger ökad makt åt de verk som vi har, planeringsverket och det nya naturvårdsverket. Är man ute efter att ge de nyskapade institutionerna ökad makt eller att skapa de ökade ekonomiska resurser som vi måste kräva? Det kommer att kosta pengar för näringsliv och för kommuner, om man nu skall genomföra detta. Utskottets majoritet har inte ansett att det funnits skäl att tillstyrka motionen i denna form. Vi tror inte att de åtgärder som krävs behöver utredas.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
Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att herr Hedlund sade att det var ett väsentligt och viktigt ämnesområde som vi hade tagit upp här. Jag vill sedan säga till herr Hedlund att han tydligen inte har läst vår motion tillräckligt noga. Han bör kanske göra det. Den innehåller ungefär — jag skall uttrycka mig kortfattat eftersom det är en så sen timma — att människan inte lever av bröd allena. Det är kontentan av vår motion.

Herr talman! Herr Åkerlund har frågat finansministern om han anser placeringen av ett jättelikt kärnkraftverk på Bogesundslandet riskfri för stockholmsregionens befolkning särskilt med tanke på befolkningen i Lidingö, Vaxholm och skärgårdsområdena. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Utvecklingen på atomenergiområdet har redan från början präglats av stor omsorg i säkerhetsfrågorna. Uppmärksamhet har därvid i första hand ägnats åt den tekniska säkerheten hos själva anläggningarna, I avvaktan på drifterfarenheter har försiktigheten bjudit till konservativa bedömningar av säkerhetsfrågorna, vilket bl.a. tagit sig uttryck i restriktioner beträffande bebyggelse i närheten av atomkraftanläggningar. Tekniska framsteg på senare år liksom successivt ökade drifterfarenheter kan emellertid motivera en i viss mån ny syn på de normer som bör tillämpas vid den säkerhetsmässiga bedömningen av lokaliseringen. Förläggning av atomkraftverk nära tätort har varit föremål för vissa diskussioner inom atomdelegationen. Säkerheten hos en atomanläggning beror av ett samspel mellan ett flertal faktorer, såsom typ av reaktor, typ av bränsle, speciella säkerhetsanordningar och säkerhetsförhållanden i övrigt, vari även ingår omgivningens karaktär. Vid förläggning nära tätort kommer ökade krav att ställas på övriga säkerhetsfaktorer. Olika lösningar kan bli aktuella för olika reaktortyper. I Förenta staterna pågår omfattande undersökningar rörande möjligheterna att i framtiden placera stora atomkraftanläggningar i stadsbebyggelse. Även i andra länder är frågan aktuell. Under hösten 1967 beställdes i Västyskland en anläggning, som skall placeras 25 km från Hamburgs centrum, I Storbritannien håller två stora anläggningar på att uppföras, med i det ena fallet 100 000 personer boende inom 8 km och i det andra fallet 250 000 personer inom 10 km från anläggningen. Det skulle utan tvivel innebära betydande fördelar, om atomkraftanläggningar kunde placeras inom storstadsregioner. Bl. a. skulle fjärrvärme kunna levereras och en miljöförbättring erhållas eftersom föroreningarna vid konventionell uppvärmning skulle minska. Statens vatenfallsverk studerar nu tillsammans med Göteborgs stad förutsättningarna för en sådan anläggning. AB Atomenergi studerar vissa tekniska frågor i sammanhanget på uppdrag av vattenfallsverket. — Atombolaget = arbetar nämligen f.n. med likartade problem. Vattenfallsverket har också tagit upp en principiell diskussion om lokaliseringen med berörda myndigheter, särskilt reaktorförläggningskommittén. Frågan om förläggning nära tätorter har även aktualiserats genom andra kraftproducenters utbyggnadsplaner. BI. a. pianerar Krångede AB att uppföra en atomkraftanläggning i Gävle. Sammanfattningsvis innebär mitt svar följande. Utvecklingen talar för att Bogesund och platser med liknande lägen i framtiden kan komma i fråga för atomkraftanläggningar. Beslut om en anläggning i Bogesund kommer emellertid inte att fattas förrän bl.a. säkerhetsfrågorna med hänsyn till omgivningen klarlagts:.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Wickman för svaret på min enkla frå : Jag vill börja med att. säga att jag självfallet visste att ärenden om kraftanläggningar på det statliga området här i landet handlägges av statsrådet Wickman, men det var av formella skäl som min. fråga ställdes till finansministern. Jag räknade naturligtvis med att ärendet skulle. delegeras till statsrådet Wickman. Jag vill ta fasta på slutorden i statsrådets svar. Där säges att »Bogesund och platser med liknande lägen i framtiden kan komma i fråga för atomkraftanläggningar». Det är naturligtvis angeläget att allmänheten får klart för sig att frågan ännu inte är avgjord, utan att det här gäller tänkbara platser som kan övervägas för atomkraftanläggningar. | Jag vill också understryka det som statsrådet säger i svaret, nämligen att »beslut om en anläggning i Bogesund kommer emellertid inte att fattas förrän: bl.a. säkerhetsfrågorna med hänsyn till omgivningen klarlagts». En viss radioaktivitet släpps alltid ut i luft och vatten, men erfarenheterna hittills har visat att de kvantiteter som tränger ut är mycket små och förmodligen inte behöver föranleda oro. En viss risk för att radioaktivitet kan komma ut i fall av osannolika olycks händelser finns naturligtvis, och det: är en sak som måste beaktas. Den fråga som väl verkar intressantast är om utsläpp av varmvatten kan komma att påverka omgivningen, växtligheten och naturen på ett ogynnsamt sätt. Detta vet vi för närvarande mycket litet om. Det är inte bara en fråga om att isen vintertid blir skörare, utan det kan uppstå andra problem i samband med utsläppet av varmvatten. Det är angeläget att man noga studerar den sidan av saken. Det finns knappast några andra anläggningar av detta slag där man har en sådan situation som vi med vårt vinterklimat och får räkna med den påverkan som utsläppet av varmvatten" kan få på havsvattnet i trånga vikar, i detta fall närmast Askrikefjärden och fjärdarna runt omkring. Även kraftöverföringen är av intresse, särskilt för oss som bor på Lidingö. När så stora kvantiteter elektrisk ström skall överföras, måste förmodligen stora kraftledningar dras fram över Lidingö stad. Man får räkna med att okunnigheten om förhållandena på atomkraftområdet kan få människor att känna en oro som månhända inte är motiverad.

Om jag får tolka slutorden i statsrådets svar på detta sätt, är jag tillfredsställd med svaret. Det skulle dock glädja mig om statsrådet än en gång ville bekräfta att man just med hänsyn till närheten mellan Bogesundslandet och Lidingö skall iaktta extra försiktighet.
Herr talman! Jag skall gärna upprepa vad jag sade i mitt svar. Med den: kännedom som herr Åkerlund har on hur svensk statsförvaltning arbetar, kan herr Åkerlund: vara fullkomligt övertygad om att det inte kommer att tillåtas att några risker tas vare sig i samband med en atomkraftanläggning i Bogesund eller någon annanstans. Jag är medveten om att det när det gäller atomkraftanläggningar av naturliga skäl kan uppstå oro, men jag är lika säker på att den oron kommer att kunna stillas genom upplysning och de säkerhetsåtgärder som kommer att vidtas. Herr Åkerlund tog endast upp de problematiska och negativa sidorna av en atomkraftanläggning på Bogesundslandet. Det kan vara en temperamentsfråga om man vill trycka på de negativa eller positiva sidorna.

Ur miljövårdssynpunkt är atomkraftanläggningar sålunda — jag upprepar det — en unik möjlighet för oss att på ett ekonomiskt och rationellt sätt befria oss från några av de problem som vi nu upplever som de mest plågsamma.